Herr talman! Socialdemokraterna talar alltid så negativt om den privata företagsamhetens engagemang i Norrbotten, och så säger de att staten ger så och så många jobb. Det är väl alldeles självklart att staten tar ansvar för människorna i Norrbotten, när staten är den helt dominerande ägaren av de naturresurser och andra tillgångar som finns där uppe. Sedan tror jag inte att Ingvar Svanberg hörde upp riktigt på mitt anförande. Enligt Ingvar Svanberg skulle jag anse att Stålverk 80 är skrotat för gott. Jag sade visserligen att det är skrinlagt. men jag sade också att tanken på en mera höggradig vidareförädling av malmen inom länet är riktig och inte får glömmas bort på längre sikt. Därmed menar jag att nu får vi i första hand lösa problemet NJA och göra det företaget lönsamt, och sedan får vi gå vidare.
Herr talman! Jag vill egentligen inte komma med något genmile utan bara hälsa fru Winther välkommen bland dem som anser att Stålverk 80 Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt inte är skrinlagt. Vi avser att arbeta för att Stålverk 80 skall komma till utförande snarast efter färdigställander av NJA. Får fru Winther hela sitt parti inkl. partivännerna i regeringen med sig, så är hon att gratulera.

Herr talman! Låt mig få konstatera att jag är både förvånad och glad över herr Börjessons i Glömminge uttalande. Han pekade på att jag talat om att det nu finns en bristande framtidstro i Norrbotten. Det skuile inte vara nödvändigt: han hoppades att man skulle kunna göra satsningar också på Stålverk 80. Det vore väldigt bra om han ville vara så hygglig att han inte bara hoppas utan säger att han också skall arbeta för sådana satsningar. Herr Börjesson skildrade mycket riktigt vilken svår situation svensk stålindustri och svensk järnindustri över huvud taget är inne i. Jag skail hålla med honom. Det är på det sättet. Det gäller att skaffa ett mycket stort kapital, säger han. Ja, min käre Fritz Börjesson, det är så. Dina partikolleger, som sitter i regeringen nu, får lära sig att det inte är så lätt att regera, att det medför väldiga bekymmer. Det är lätt att önska satsningar, men när man skall skaffa fram kapitalet är det värre. Det är väldiga belopp som det här gäller, men skall vi ge upp inför svårigheterna och säga att vi skall acceptera större arbetslöshet? Lova att kämpa för att vi skall klara de här problemen! Det är nämligen regionalpolitiska insatser det är fråga om på alla de här ställena, ingenting annat. Jag har inget att invända mot uttalandet att det är bekymmer i Östra Sverige också — men det förändrar inte den bekymmersamma situationen i Norrbotten! Kan vi bara räkna med att Fritz Börjesson - och kanske hans partivänner, men låt oss nöja oss med honom till att börja med - kommer att positivt arbeta för att förverkliga Stålverk 80 så snart satsningen på NJA är färdig befinner vi oss på precis samma plan. Sedan talade herr Börjesson om någontihg som jag mött flera gånger i de här debatterna och som jag därför gärna vill ta upp, nämligen den irrilation som vi visade när det gällde återremiss av propositionen om Stålverk 80. Vi ville ha igenom det här på en enda gång, säger han. Men det var ju inte detta frågan gällde. Den gällde att få vetskap om de nya siffror som hade kommit fram och som styrelsen i NJA hade behandlat den dagen. Vad man ville insinuera med sin begäran. om återremiss var att regeringen och i viss mån jag som utskottsordförande försökte dölja något för Iledamöterna. Det var detta som skapade irri Allmänpolitisk debatt tationen. Jag tror inte att regeringen hade räknat med att köra detta rätt igenom, eftersom den skulle framlägga en utredning innan några pengar anslogs. Man bör hålla sig till fakta. Irritationen gällde alltså något helt annat än frågan om att grundligt utreda projektet Stålverk 80. Ingen har ifrågasatt något annat:än att den utredningen skulle göras. Den pågår f. n. Jag hoppas att både herr Börjesson i Glömminge och jag om något år står här och talar för en ytterligare satsning på Stålverk 80 i Luleå.

Herr talman! Under dagens debatt har det talats mycket om svikna vallöften. Frågan är i alla fall om några har fått så yviga löften av den socialdemokratiska regeringen som norrbottningarna. Så sent som veckorna före valet påstod ledande socialdemokratiska norrbottningar i offentliga tal att en borgerlig regering kommer att stoppa undan stålverksplanerna. Detta blev senare i den lokala socialdemokratiska tidningen en stor rubrik: ”Borgerlig regering stoppar stålverket.” Socialdemokraterna i Luleå inbjöd i valrörelsen till en debatt om Stålverk 80 med bl.a. styrelseledamoten Ingvar Svanberg och fackföreningsordföranden Göte Lindström som talesmän. Troligen kände dessa båda styrelseledamöter redan då till att det inte fanns några fasta plancer cller någon kostnadsredovisning för utbyggnaden av Stålverk 80. Troligen kände de också till det utomordentligt svåra ekonomiska läge och de stora förluster som NJA hade. Och de borde ha känt till att Stålverk 80 avsågs bli skju!tet till en obestämd framtid. Men inte ett ord om det av de. ansvariga socialdemokratiska Norrbottenspolitikerna med god insyn i NJA:s verksamhet! I stället förekom mycket misstänkliggörande av borgerliga politiker som ifrågasatte den ekonomiska hållfastheten i NJA. Jag tror inte att socialdemokraterna hade gjort sitt bästa vali Norrbotten år 1976, om dessa personer i ledande ställning i NJA och andra statliga företag hade klargjort det verkliga läget inom den statliga verksamheten i länet. Ingvar Svanberg har för en stund sedan här i kammaren förklarat hur det gick till när socialdemokraterna gjorde sitt goda val i Norrbotten. Jag tror inte att den förklaringen är heltäckande. Socialdemokraterna vann i Norrbotten knappa 2 5, och det var vpk som förlorade. Det partiet förlorade ca 2,5 5, kanske hela 2,4 25. Jag har aldrig hört att man i vpk varit mindre intresserad av statlig företagsamhet än socialdemokraterna. I Norrbotten gjorde de borgerliga partierna sammanlagt ett bättre val i år än för tre år sedan, trots all socialdemokratisk skräckpropaganda.

Men jag vill ge Ingvar Svanberg, som är här i kammaren, och även Göte Lindström, som är hemma i Luleå, en eloge för att de tog sitt ansvar i NJA:s styrelse häromdagen och nu är med i den enhälliga styrelsebedömningen att det nu gäller att satsa på NJA. Först måste man satsa I 800 milj.kr. för att täppa till gamla hål, och sedan får man satsa 2-3 miljarder för att genom upprustning av bl.a. valsverkskapaciteten göra NJA till ett självbärande företag. För varje dag som går blir det alltmer uppenbart för allt fler att det verkligt bekymmersamma för Luleåorten och för Norrbottens Järnverk är den dåhga lönsamheten vid järnverket och att det nu främst gäller att se till att gamla NJA blir ett bärkraftigt och utvecklingsdugligt företag. Tryggheten i Lulcåortens utveckling är beroende av det. Det är den pågående planeringen och den pågående projekteringen som skall visa hur de nuvarande över 5 000 anställda vid NJA, och de med tiden ytterligare ca 2 300, skall få bästa möjliga produktionsapparat till förfogande för att med lönsamhet och god miljö förädla malm till stål och stålprodukter. Den nya regeringen har i regeringsförklaringen slagit fast att ”Norrbottens Järnverk ——--—-— skall byggas ut till ett metallurgiskt centrum”. I tidigare uttalanden av ledande företrädare för de tre borgerliga partierna har också utlovats ca 2 300 nya arbetstillfällen i Luleåorten. Det är viktigt att Luleå och fyrkanten fortsätter att verka som en utvecklingsmotor 1 länet. Den nya regeringen har också utlovat ett fortsatt lägre uttag av den allmänna arbetsgivaravgiften inom det inre stödområdet samt att regionalpolitiken skall förstärkas. Herr talman! Staten är en stor ägare av naturrikedomar och av företag i Norrbotten. Därför är norrbottningarna i högre grad in andra beroende av rikspolitiska beslut för sysselsättning och god ekonomisk utveckling. Men i Norrbotten finns det också mycket att vinna genom en bättre satsning på enskild företagsamhet och på jordbruk och skogsvård.

Herr talman! Det fanns mångahanda i det anförande som Per Petersson höll alldeles nyss. Men tyvärr kände jag igen det mesta av det. Jag har hört det så många gånger förut. | Om man bryter ner innehållet är det egentligen tre ting herr Petersson talar om. Först talar han om svikna löften, sedan varför socialdemo Allmänpolitisk debatt — kraterna gick framåt i valet — det förhöll sig inte som jag sade — och slutligen talar han om vad den nya regeringen skall göra. De svikna löftena — vilka är de? Regeringen har lagt en proposition om altt vi skall utreda frågan om både att bygga ut NJA:s valsningskapacitet och att bygga ut råstålskapaciteten. Vad som är beslutat är att med förtur ta upp utbyggnaden av NJA:s valsverk. Det måste ske, som jag har sagt, därför att situationen är som den är på råstålsmarknaden just nu. Jag sade också att jag inte tror att man skall räkna med att stålmarknaden ser likadan ut många år framöver. Sedan sades det att regeringen och jag omväxlande har gett en mingd löften och att regeringen t.o.m. har sysslat med lögner och skrytvalser - det sade han inte om mig - och att det är på det man har fått norrbottningarna att rösta. Jag tror Per Petersson i Gäddvik inte skall vara så där oförskämd mot norrbottningarna. Jag tror att de begriper detv här ” mycket väl. De har inte dårats av löften år efter år. Det val vi hade i höst är en väldig förklaring av tilltro till socialdemokratin och dess vilja att försöka göra någonting för att skapa sysselsiättning i Norrbotten - det är inte märkvärdigare än så det är. Sedan talar han om att både Göte Lindström och jag visste om det här när vi diskuterade med honom i Luleå. Vi visste nog inte det. Några sådana beslut var inte fattade. Att det var bekymmersamt och att utredning pågick det visste Per Petersson också. Det behövde jag inte tala om för honom.

Herr talman! Det här med procent är svårt. Men vad som hände var att socialdemokraterna vann 1,9 ”o av valmanskåren och att vpk förlorade 2,4 ”5 av samma valmanskår. Det var alltså en förflyttning av röster från vpk till socialdemokraterna, vilket jag inte alls har någonting emot. Jag ser gärna att det blir färre vpk-are, även om en del av de rösterna går till socialdemokratin. Men vad Ingvar Svanberg inte kommer ifrån är att det var ytterligare en halv procent som gled från den socialistiska kanten till de borgerliga partierna — trots all den skräckpropaganda som fördes i Norrbotten om vad som skulle hända om borgarna kom till makten just t detta län där staten äger så mycket. Det är klart att jag väl kan missuppfatta hur mycket inslyn de som är invalda i en styrelse har i företagets verksamhet, men det skulle förvåna mig om de socialdemokrater som debatterade med oss där uppe nära nog i mitten av september, strax före valet, inte visste mer än de sade om NJA:s läge vid det tillfället.
Herr talman! Till frågan om vad styrelseledamöter vet om utredningar som sker inom bolaget vill jag bara säga: Självklart har inte styrelseledamöter dag för dag reda på vad som händer i en utredning. De får rapporter och redogörelser, helt hederliga, vid varje styrelsesammanträde. Och de förekommer inte ens en gång i månaden. De förekommer varannan eller var tredje månad — eller var fjärde månad på sommaren då det är semester. Så var det med det. Det var inget konstigt. Sedan till detta med procent och valsiffror: Jag tror att det är så enkelt alt det räcker om Per Petersson nöjer sig med att konstatera hur många röster vpk blev av med och hur många röster vi vann. Jag tycker inte att han skall hålla på med den där sifferexercisen så mycket längre. Ju fler gånger Per Petersson tar upp den, desto mer kommer man att tänka på vad räven sade om rönnbären som han inte nådde upp till. Jag tror att Per Petersson aldrig kommer att nå upp till norrbottningarna, men vi var sura, sade han när han inte gjorde det.
Herr talman! Ingvar Svanberg är en stridsglad och skicklig debattör - men att försöka få mig att gå med på att det ligger någon förvanskning I att säga att socialdemokraterna vann mindre än 2 ” av valmanskåren och att de tog det från vpk, som förlorade 2,4 5, medan bergerligheten ökade sitt procenttal sammantaget, det går inte. Inte ens i den här kammaren kan Ingvar Svanberg få någon att tro det.

Herr talman! När nu herr Åsling har tagit plats i regeringsbänken vill jag börja med att hälsa honom välkommen. Jag gör det av naturliga skäl inte med någon större glädje, men med respekt för valmanskårens Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 140 vilja och självpåtagna risk. En ledarskribent i en borgerlig tidning skrev en gång om industriministerjobbet att det egentligen är en omöjlig uppgift. Det förefaller mig som om denna varning inte har påverkat så många, eftersom också vid denna departementsport åtskilliga har trängts, bildligt talat. Jag kan försäkra herr Åsling att han inte behöver oroa sig över fritidsproblem för egen del. Arbetet kommer att räcka till. Ett ord av uppmuntran på vägen, cmellertid: Det finns ett stort antal mycket dugliga medarbetare i departementet. Lyssna till dem! Då kan man undvika sådana uttalanden som herr Åsling svarade för här i riksdagen om ”den dåliga beredskapen” i departementet betwräffande den manuella glasindustrin. Det fanns redan i augusti ett underlag för en proposition om stöd till denna bransch - om viljan finns. | Vi kan vara överens om att det är en avvägningsfråga hur mycket man kan satsa på ett område. Flera branscher har motsvarande svårigheter. Det gör det emellertid inte mindre angeläget att ta itu med frågorna. Huvudproblemet är vad vi oftast betecknar som strukturfrågor. Reelit innebär det att vissa industrier har svårt att klara konkurrensen såväl från en växande import som ute på exportmarknaden. Många företag läggs ned och åtskilliga människor drabbas av arbetslöshet, kortare eller längre tid, med allt av påfrestningar det innebär. En överbryggande uppgift måste vara att söka klara de här problemen. Om det sägs inte mycket i regeringsdeklarationen. Den svenska industrins internationella konkurrenskraft skall stärkas, sägs det emellertid. Det är bra. Det målet har också vi. Socialdemokratin har haft det avgörande inflytandet på samhällsutvecklingen under mer än fyra årtionden, och under den tiden har vårt land arbetat sig fram till att bli en av världens starkaste industrinationer. I det korta perspektivet har vi nu bekymmer genom kostnadsutvecklingen. Men det undanskymmer inte det svenska näringslivets exempellösa framgångar under hela efterkrigsperioden. Socialdemokratin har haft ett mål att arbeta för, förankrad i vår ideologi. Samhället måste vara aktivt också på det ekonomiska området. Lämna hjälp till självhiälp åt företagen där så befinns lämpligt.. Medverka till etablering av företag där det av sysselsättningsskäl erfordras. Ta ansvar som ägare av företag där det visar sig nödvändigt och ändamålsenligt för att klara såväl arbete som viktiga tillgångar. Samhället måste se till att det tas initiativ där det finns möjlighet att utvidga produktionen, sade en tidigare partiledare redan 1936. Men i denna politik har vi även gett effektiviteten i produktionen en mycket framträdande plats. Det har vi gjort därför att effektiva företag är den bästa garantin för trygghet i anställningen, för goda löner och för en tillfredsställande arbetsmiljö. Hur blir det då med den borgerliga regeringens näringspolitik? Vad Jag kan finna så är det centerpartiet som tagit hand om strukturfrågorna I regeringen. Det är centerpartiet som ansvarar för industrioch energifrågorna, för 136 a S-prövningen, för miljöoch resursfrågorna. Det är centerpartiets tal om små enheter, decentralisering och energisnål produktion som rimligen måste bli vägledande näringspolitiska principer. Men vad betyder detta för den svenska industrins konkurrenskraft? Ja, inte att den stärks. Tvärtom. Är det här en politik för trygghet i anställningen, för ökad effektivitet? Knappast. Jag skall ta det här konkret med exempel från eu par branscher — järnoch stålindustrin samt skogsindustrin. Den svenska stålindustrin är starkt beroende av utvecklingen utanför vårt lands gränser. Det beror inte bara på att branschen är starkt exportinriktad — vi exporterar ca 40 o av produktionen. Också på hemmamarknaden har de svenska stålverken att möta en hård konkurrens från utländska producenter. Inemot hälften av det stål vi använder i landet är importerat. Årets import växer oroväckande. Trenden pekar mot en ökning med nära 10 ö av järn, stål och plåt. Världens stålindustri har under de senaste tio femton åren utvecklats i snabb takt. Kapacitetsökningen har till alldeles övervägande del skett genom nyetableringar av stora stålverk. Samtidigt har en omfattande modernisering skett av äldre stålverk. Ett stort antal omoderna verk har lagts ned. I flera länder har regeringarna stått bakom de gjorda salsningarna — direkt eller indirekt. De svenska företagen har med andra ord att konkurrera såväl utomlands som på hemmamarknaden med en stålindustri som är till stora delar mycket modern, som i allt högre grad koncentrerats till ett mindre antal stora företag med betydande resurser. Utgångsläget är inte gott. Under de gångna tio åren har svensk stålindustri haft en sjunkande investeringsvolym, mätt i fasta priser, och vi har jämfört med världens stålindustri i övrigt haft en närmast obefintlig strukturomvandling. Min första konkretia fråga till regeringens talesmän blir följande: Kommer den nya regeringen att motverka en intensifierad strukturomvandling av den svenska järnoch stålindustrin, eftersom med den oundvikligen följer större enheter, mera av ekonomisk koncentration, alltmer omfattande teknologi? Och svaret är viktigt, särskilt för de ca 50 000 människor som arbetar j branschen. Skall tryggheten i jobben för dessa finnas kvar, då måste konkurrenskraften upprätthållas. Det sker inte genom en näringspolitisk färdriktning mot små enheter, spridda över landet. Jag framhöll i debatten i våras om NJA och Stålverk 80 att en samverkanstanke mognat fram inom järnoch stålindustrin i vårt land. Vi tillskapade ett branschråd. Jag vill understryka att det är angeläget att stimulera till samverkan för att stärka konkurrenskraften. I goda konjunkturer har den svenska stålindustrin klarat sig ganska bra, men över en längre tidsperiod har den visat en betydligt svagare produktionstillväxt än stålindustrin i världen i övrigt, en minskad sys ÅAllmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt selsättning och — sett över hela tidsperioden — pressad lönsamhet och en jämfört med världen i övrigt närmast obefintlig strukturomvandling. Dessa problem mötte vi inte under högkonjunkturåren 1972-1974. Diskussionen kom då främst att kretsa kring behovet av stål i nuet och för framtiden och vårt lands möjligheter att tillgodogöra sig andelar av en växande konsumtion och produktion. Låt mig också, herr talman, i det här sammanhanget framhålla till den på nytt så aktuella debatten om NJA, att avgörande för besluten om Stålverk 80 var den uppfattningen att med vår värdefulla malm borde vi rimligen kunna vidga det första steget i förädlingskedjan, ämnesproduktionen, och tillgodogöra oss mera av inkomster och sysselsättning. Denna grunduppfatting har vi kvar. Den socialdemokratiska gruppen är beredd att ge NJA-styrelsens enhälligt antagna förslag vårt stöd. där den i sammanfattning säger: ”Det angivna programmet för kort och medellång tid innebär en inriktning med målsättning lönsamhet med bibehållen sysselsättning för nuvarande NJA. Sedan företaget finansiellt rekonstruerats uppnås denna målsättning — --.

Detta torde bli nödvändigt även för en effektiv ämnesindustri, om den skall ha en chans i konkurrensen med länder med låga lönekostnader och äldre anläggningar, uppförda till väsentligt lägre kostnader. Om jag så återvänder till min fråga, kan jag föreställa mig att svaret blir att talet om decentralisering och små enheter icke gäller för en ka pitalintensiv bransch som järnoch stålindustrin. Det kan i så fall rimligtvis inte heller gälla varvsindustrin. Riksdagens beslut för några månader sedan var ju ett i det närmaste enhälligt godtagande av en nödvändig nedbantning och koncentration av vårt lands varvsindustri. I vilka branscher är då talet om mer decentraliserad produktion än vad vi har i dag tillämpligt? Låt mig ta ett exempel från skogsindustrin. Enbart massaoch pappersindustrin-är Sveriges största nettoexportör med en nettoexport 1974 av storleksordningen 12 miljarder. Enbart i denna del av skogsindustrin arbetar 40 000-50 000 människor. Massaoch pappersindustrin är också vår mest energikrävande bransch — den svarar för kanske en tredjedel av industrins totala elförbrukning. Man har anledning att fråga: Talar industriminister Åsling för hela regeringen när han säger att beskattningen på arbetskraft gradvis skall ersättas med högre skatt på energi och råvaror? Om svaret blir ja, anmäler sig en följdfråga: Anser regeringen att en sådan politik stärker den svenska massaoch pappersindustrins konkurrenskraft? Det anser uppenbarligen inte industrin själv. Låt mig bara citera vad en företrädare för svensk kemisk industri, verkställande direktören i Kemikontoret Erik Brandt skriver i en signerad artikel: ”Till skillnad mot beskattning av arbetskraften kommer en ökad belastning av produktionsfaktorn energi - och en nyinförd råvaruskatt — att direkt påverka produktionskostnaderna i för konkurrenskraften negativ riktning —-—-—-. Resultatet blir ofelbart en försämrad internationell konkurrenskraft vid avsättning såväl på export som till den svenska hemmamarknaden.” Och han tillägger: ”Det finns därför anledning att bestämt varna för en sådan omläggning av beskattningen av produktionsfaktorer som herr Åsling förutskickar.” Mina frågor visar klart på att det finns en inbyggd motsättning mellan regeringens tal om att värna den svenska industrins konkurrenskraft och den näringspolitik som främst centerpartiet säger sig vilja stå för. Skulle inte svensk industri tillåtas använda den mest moderna teknologin eller söka omorganisera sig till en godtagbar effektiv struktur — båda är faktorer som i praktiken verkar i riktning mot större enheter —, skulle på sikt vårt välstånd rubbas. Skulle vi lägga om skattesystemet så att arbetskraften allmänt fick lättnader och kapitalet — eller energin och råvarorna — fick ökad belastning, då skulle på sikt vår internationella konkurrenskraft allvarligt försämras. Var står i denna fråga moderaterna och folkpartiet med den förankring I industrin som man ändock har? Centerpartiets linje är uppenbarligen klar genom herr Åslings uttalande. | Det är inte omöjligt att också den centerpartistiska näringspolitiken blir svekfull när verkligheten får korrigera de vackra orden om små enheter och miniteknologi. Det finns anledning uppmärksamma ytterligare en annan aktuell bransch — tekoindustrin. Det är en hårt drabbad bransch. Under.perioden 1965-1975 gick sysselsättningen ner med 1i genomsnitt 5 ”; per år. Under samma period steg sysselsättningen inom hela industrisektorn. | . Socialdemokratin har i nära anknytning till den fackliga rörelsen resonerat på följande sätt när det gäller tekoindustrin. Vi måste acceptera en successiv tillbakagång — sysselsättningsmässigt och kanske också produktionsmässigt — av branschen.

om regeringen är beredd att, som industrin själv begärt, ge tekobranschen en generell subvention. Om svaret blir ja, finns det anledning att ställa följande frågor: Vilka kriterier kommer regeringen att använda sig av när anspråken på liknande stödinsatser kommer från andra branscher med svag lönsamhet? Anser regeringen att en politik med generellt branschstöd stärker den svenska industrins internationella konkurrenskraft? Jag är klart medveten om att de här frågorna är allvarliga för flera branscher förutom teko-, sko-, glasoch delar av den träbearbetande industrin. Så länge en omstrukturering inom vissa branscher kunde mötas med en arbetskraftsefterfrågan inom tillväxtbranscher kunde man följa processen med ett visst lugn och rikta ansträngningarna på att också med samhällets medverkan klara övergångsproblemen för enskilda och kommuner. Vi har tyvärr just nu ingen klart framskjuten tillväxtsektor inom svensk industri. Jag tror emellertid att den svenska verkstadsindustrin kommer alt hivda sig, men det måste den göra genom ceffektivitelsoch produktivitetshöjningar, som inte ger så mycket av nya arbetstillfällen. Herr talman! Det kommer således att erfordras en mängd nya jobb för att ersätta bortfallet på många orter. Låt mig när det gäller tekoindustrin upprepa att enligt en utredning som länsstyrelsen i Älvsborgs län häromdagen redovisade kommer 1i detta län inte mindre än 7 000 arbetstillfällen inom tekoindustrin att försvinna fram till 1986. Det är klart att vi skall lägga ett betydande ansvar 1i sådana frågor på företagsägarna, men vi kan inte bortse ifrån att uppgiften kan bli för tung för många, och de anställda är inte enbart betjänta av aldrig så välmenande uttalanden. Inom den förutvarande regeringen påbörjade' vi ett arbete med en rad utredningar via branschråd. Avsikten var att dessa branschrådsutredningar och de diskussioner som föregått dem skulle ligga som underlag för en mera långsiktig planering under berörda parters medverkan. En sådan långsiktig planering innebär en svår uppgift. men den är angelägen. Jag vill också citera vad tre fackliga organisationer — industritjänstemannaförbundet, Arbetsledareförbundet och Metallindustriarbetareförbundet — säger i ett brev till industriministern: ”Vi är på den fackliga sidan fullt medvetna om att det krävs strukturförändringar för att på sikt trygga sysselsättningen i stålindustrin. Men vi kan inte acceptera alt enskilda företag styr utvecklingen på sina egna villkor utan verkligt samråd med de anställda och utan hänsyn till konsekvenserna för berörda människor och orter. För att inte äventyra de anställdas utkomst och trygghet och bruksorternas möjligheter att överleva måste de nödvändiga förändringarna vidtas under samhällets ledning, i samråd med de anställda och i den takt godtagbar svsselsättning kan skapas för män niskorna på de orter där arbetstillfällen i stålindustrin går förlorade.” Om man vill uppnå samförstånd är det angeläget att uppmärksamma vad som sägs från deras sida som har att föra talan för åtskilliga tiotusental människor i Sverige. Herr talman! Jag vill till sist framhålla att den svenska bondekooperationen är att gratulera till den rekrytering ull kanslihuset som skett ur framför allt dess led när det gäller den så betydelsefulla industrisektorn. Jag antar att den i taktiska sammanhang inte helt obevandrade koncernchefen Gunnar Hedlund känner en stor belåtenhet. Härmed har jag inte kritiserat kapaciteterna. Men herr Ahlmark som i valrörelsen frejdigt dragit ut i härnad mot monopol och mot privata och statliga imperier bär måhända inte sitt svärd förgäves ens i kanslihusets skilda boningar.

Herr talman! Herr Johansson i Ljungby har i sitt anförande ställt några frågor till mig, och jag vill gärna ta tillfället i akt att besvara dem. Jag skulle emellertid först vilja tacka för den välgångsönskan som jag fick av min företrädare i ämbetet. Jag är medveten om att industridepartementet har mycket bra personellia resurser och att man lojalt sluter upp i arbetet på att utforma en näringspolitik som vi i framtiden kommer att få glädje av i detta land. En av de frågor som ställts till mig gällde den manuella glasindustrin och det svar som jag här i kammaren lämnade beträffande min syn på glasindustrins framtid, varvid jag konstaterade att vi på det området hade en dålig beredskap. Jag vill dock för herr Johansson i Ljungby betona att jag i det sammanhanpget inte avsåg beredskapen i departementet, utan jag avsåg den näringspolitiska beredskapen för den konjunktur vi just nu är inne i. Denna beredskap har inte varit god, bl.a. beroende på att den ekonomiska politiken under det senaste året inte med tillräckligt allvar tagit itu med kostnadsutvecklingen här i landet. I vad sedan gäller de frågor som herr Johansson i Ljungby mera direkt riktade till mig vill jag ta upp frågan om den intensifierade strukturomvandling som herr Johansson anser ofrånkomlig och som enligt hans mcening obönhörligt leder till en koncentration i större enheter. Herr Johansson frågar mig hur det går ihop med de krav på decentralisering som mitt parti företräder. Egentligen är frågan i sig själv ganska avslöjande för det sätt på vilket den tidigare regeringen tacklade de här förhållandena. Självfallet sker också en koncentration av näringslivet i strukturomvandlingens fotspår.

Jag är helt övertygad om att i den strukturomvandlingsprocess, som en rad branscher nu är inne i, finns det rika möjligheter att kompensera Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt den automatiska strävan till koncentration som ligger i strukturomvandlingen med åtgärder som syftar till decentralisering. Men det förutsätter att statsmakterna har detta mål för ögonen när man går till verket och utformar sin näringspolitik.

Då anmäler sig frågan om detta stärker massaoch pappersindustrins konkurrenskraft. Men här är det inte fråga om att stärka eller försvaga konkurrenskraften hos en enskild bransch, utan om att få till stånd en rimlig avvägning av den belastning på svenskt näringsliv som är nödvändig för att vi tillsammans skall klara kostnaderna i samhället. Det system vi hittills haft har motverkat bl.a. centrala arbetsmarknadspolitiska mål. Det kan inte vara rimligt att man bibehåller ett sådant system, i varje fall inte på sikt. Sedan skall tilläggas att det måste bli fråga om en långsiktig anpassning när avgiftsbelastningen läggs om. Det måste ske en successiv övergång till ett nytt system. Detta har verkställande direktören i Kemikontoret Erik Brandt, vilken herr Johansson åberopar som en auktoritet, glömt i sin debattartikel. Han har också glömt — det är ännu mera anmärkningsvärt — att vid sina beräkningar för exportindustrin, som han speciellt omhuldar, ta med kostnaderna för arbetskraften. Det är inte bara energiskatten som drabbar exportindustrin. Om jag uppfattade frågelistan rätt var den sista frågan om jag ämnade arbeta för en generell subvention till tekoindustrin. Mitt svar är nej. Någon generell subvention, som i sig inte har inbyggt ett moment av framåtsyftande näringspolitik är inte möjlig. Avsikten måste vara att understödja en nödvändig omvandling och att skapa ett incitament för branschen att själv ta sig an de problem som onekligen finns där. En villkorslös och generell subventionering skulle självfallet inte leda utvecklingen i den riktning vi önskar. Inte heller detta behöver emellertid betyda en fortsatt koncentration. De synpunkter som fackföreningsrörelsen gett uttryck för när det gäller strukturomvandlingen i en viss bestämd bransch och som herr Johansson här åberopade har mina sympatier.

Herr talman!

Herr talman! Innan jag går in på en diskussion med herr industriministern vill jag gärna ta upp ett spörsmål som herr Petersson i Gäddvik berörde. Han talade om svikna löften. Det är ganska egendomligt att man från Norrbottenshåll fällter ett sådant omdöme.

Det är också dessa åtgärder som lämnat underlaget för ökade satsningar inte minst i Norrbotten och kanske framför allt i Luleå. Jag erinrar om högskolan, flyttningen av en del aktiviteter inom Sveriges geologiska undersökningar till Luleå, tillkomsten av mindre företag av servicekaraktär, osv. Det är alltså en kraftfull satsning, som påbörjats i denna norra landsdel och som under första delen av 1970-talet gett betydande och bestående resultat. Därtill kommer fortsättningen: en vidareutbyggnad av NJA och ett stålämnesverk, där vi står fast vid vår grundläggande uppfattning. Jag noterar med tillfredsställelse att representanter för både centerpartiet och folkpartiet klart uttalat sin vilja att ge stöd åt det beslut som NJA:s styrelse har fattat och som såväl herr Svanberg som jag har refererat till. Låt mig sedan säga till herr Åsling att jag betraktar det som en undanmanöver när han säger att det inte var departementets beredskap han avsåg. All right, då har jag ingen anledning att komma med någon ytterligare replik om den saken. Men det föreligger ju ändå möjligheter, om viljan finns, att här påbörja arbetet med en proposition. Det som kammarens ärade ledamöter ändå bör uppmärksamma är avsaknaden av ett svar på min huvudfråga om effektiviteten och konkurrenskraften. Vad är det som har gjort det möjligt för den svenska industrin att bibehålla sin konkurrenskraft inte minst ute på exportmarknaden? Jo, det är en fortgående effektivisering med utnyttjande av den modernaste teknik som går att få fram. Vi har kunnat konkurrera trots de löneskillnader och allmänna kostnadsskillnader som vi har haft och har i förhållande till en rad andra industriländer. Jag har velat rikta uppmärksamheten på detta huvudproblem och ställt frågan hur den nye industriministern ser på det.
Herr talman! Detta med den vilande propositionen om stödet till den manuella glasindustrin är en ganska intressant principfråga så här vid ett maktskifte. Herr Johansson i Ljungby säger att det hade varit möjligt att snabbare än jag har förutskickat komma med en proposition. Tycker då herr Johansson att de åtgärder, som man i våras ansåg vara möjliga och önskvärda, också är tillräckliga i den här situationen? Eller hade herr Jo Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt hansson kanske förutsatt och varit beredd på de speciella svårigheter som också den manuella glasindustrin har drabbats av till följd av den snabba kostnadsstegringen i detta land i år? Var den kostnadsstegringen redan diskonterad i den gamla regeringens planer? I så fall är det anmärkningsvärt att man har lämnat så många åtgärder i andra branscher åt framtiden, dvs. lämnat bordet dukat på det sätt som har skett.
i Ljungby kort genmäle: Herr talman! Jag skulle kunna hänvisa till herr Fagerlunds anförande här förra veckan, i vilket han talade om att det har gjorts utredningar kring den manuella glasindustrins problem. Dessa var under sommaren föremål för remisser, vilka vi började bearbeta, och vi hade cett preliminärt underlag för att komma med en proposition till hösten. Jag upprepar, herr Åsling, lyssna gärna till medarbetarna i departementet, så kanske vi kan undvika en del sådana här kalamiteter. Jag accepterar självfallet att herr Åsling behöver tid för att sätta sig in i dessa frågor, men då skall man också vara försiktig med uttalanden om dålig beredskap. I det här avseendet fanns det en god beredskap i departementet. Den här frågan är egentligen också mycket intressant utifrån mina frågeställningar om teknik och möjligheter att använda sig av mer teknisk utrustning. I det utredningsförslag som har kommit på den manuella glasindustrins område ingår som ett väsentligt led att få fram kapital för ny teknologi, något som företagen själva hittills inte har ansett sig ha råd att skaffa. Vi säger att man får vara beredd att hjälpa dem med kapital för anskaffning av sådan utrustning. Det gäller också för vår tekoindustri. Jag är medveten om att svårigheterna är stora, men den enda väg som vi enligt min mening kan gå är att bistå konfektionsindustrin med kapital på hyggliga villkor, så att den kan skaffa sig en så avancerad teknisk utrustning som möjligt. På det sättet kan man motverka de lönekostnadsskillnader och andra kostnadsskillnader som vi har i förhållande till andra länder. Det här är ingenting nytt. Det är vad vi har fått arbeta med när det gäller den svenska industrin sedan årtionden tillbaka. Därför är det viktigt, herr talman, att vi blir överens om att vi, för att företagen skall kunna konkurrera ute på världsmarknaden, måste ge dem stöd och möjligheter att klara sina uppgifter med hjälp av modern teknologi. Där och när man måste tillgripa personalinskränkningar på grund av minskad sysselsättning, får vi med samhällets hjälp bistå dem som drabbas genom att försöka få fram ny tillverkning och nya sysselsättningsmöjligheter. Därför är denna fråga utomordentligt viktig. Vi hinner inte slutföra en debatt om den i dag. Jag begär inte det, herr Åsling. Vi får återkomma till den. Men jag har velat rikta uppmärksamheten på detta stora problem och det uttalande som herr Åsling kanske litet nymornad gjorde såsom ny industriminister om att man skall lägga om beskattningen så att den i princip kommer att drabba råvaror och energi, vilket för vår konkurrenskraft på världsmarknaden skulle vara utomordentligt besvärligt.
Herr talman! Det sista är intressant. Är då arbetskraftskostnaderna en faktor, som man inte behöver räkna med för exportindustrin? Gäller det ändå inte här att få en rimlig avvägning? Det är ju inte fråga om att ensidigt låta den ena eller andra produktionsfaktorn drabbas, utan att lägga en avgiftsbelastning på produktionsfaktorer där man bäst kan hävda de sysselsättningspolitiska målen. Det är detta mer principiella resonemang som inte har förts tidigare och det var därför jag lade fram mina tankar. Men det är uppenbart fel, herr Johansson, att så som skedde räkna med enbart energikostnaderna såsom en belastning för exportindustrin. Undersöker man bransch för bransch, varierar förhållandena självklart, men generellt sett är också arbetskraftskostnaderna en faktor 1 sammanhanget. Vad beträffar den manuella glasindustrin upprättades i somras en beredskap, som skulle vara tillräcklig även nu. Det innebär, herr Johansson, att regeringen ändå hade förutsatt att de problem som vi nu sysslar med varje dag — det dukade bordet till trots — skulle uppkomma. Det må vara att beredskapen internt i departementet beträffande glasindustrin var någorlunda hygglig, men den var tydligen från regeringens sida desto sämre i de andra branscher som nu har så stora problem. Det är riktigt att tekniken skall tas i anspråk för att säkra konkurrenskraften. Så kommer att ske i den manuella glasindustrin. Men det är en teknisk utveckling, som har såsom mål att slå vakt om den manuella glasindustrins decentraliserade struktur med relativt små enheter. På det sättet, herr Johansson, måste tekniken utnyttjas inom näringspolitiken. Den skall inte användas kritiklöst utan också för att slå vakt om en önskvärd struktur i vårt näringsliv. När det gäller att kompensera kostnadsstegringarna med teknisk utveckling är tekobranschen ett dåligt valt exempel. Jag har en bestämd känsla av att tekobranschens möjligheter att rationalisera i fatt våra konkurrentländers kostnadsnivå tyvärr inte är särskilt stora i dag.

Herr talman! Det har i dag talats mycket om politiska svek. Nu finns det ju många slags svek. En del talar om andras svek för att dölja sina egna. Den socialdemokratiska oppositionen har sökt bygga upp sin politik kring en enda punkt: centerns svek i kärnkraftsfrågan. Det är en ensidig och farlig taktisk linje för arbetarrörelsen. Den speglar en tomhet på verkligt politiskt innehåll. Det är visst och sant att centern svek, att man lovade mer än som kunde hållas. Och partisekreterarens dialektiska slingerbultar har inte gjort saken moraliskt smakligare. Men därför är det inte sant att det Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 150 som kom vågen att:'tippa över i valet var huruvida Barsebäck skulle laddas för provdrift eller ej. Att kärnkraftsmotståndare skulle ha röstat med SAP, om centern varit helt uppriktig före valet, är naivt att tro. Varför skulle de göra det? När delar av väljarkåren sviker, då kan man inte bara skylla på andra. Man måste fråga hur dessa väljare upplevde situationen. Svek de därför att de själva upplevde sig som svikna? Hur och på vems ansvar kom det sveket i så fall till? En arbetarrörelse som vill räkna med en fast och växande bas av folkliga sympatier måste stå för bestämda politiska principer. Man måste ge något som inte bara appellerar för stunden till människorna utan som ger dem något att identifiera sig med. Och det kan inte vara en passiv identifikation, byggd på fördomar och etablerade åsikter. Det måste vara en identifikation som stimulerar, driver människornas tänkande framåt. I förlängningen måste människorna kunna spåra ett nytt och annorlunda samhälle. Var detta vad svensk arbetarrörelse gav sina potentiella sympatisörer inom arbetarklass och närstående grupper? Knappast. Just här kan man tala om att sveket fanns. Det stora sveket. Det räcker nämligen inte för en arbetarrörelse att den skiljer sig från borgerligheten på samma sätt som demokraterna i USA skiljer sig från republikanerna - som ett annat slags valapparat. Hur upplevde de många inom arbetarrörelsen som var motståndare eller kritiska till kärnkraften sin situation? Varför ingav man dem tron att det högaktiva avfallet kunde förvaras tryggt, när ständigt nya erfarenheter talar för motsatsen? Varför hånade man deras oro? Varför sökte man framställa dem som enfaldiga fårfarmarc, som ville tillbaka till stearinljusens tid? Tänkte man inte på inom socialdemokratin hur ärligt folk skulle reagera, när socialdemokraterna kopplade ihop sig med moderaterna om det största kärnkraftsprogrammet i världen? Skadan av den koalitionen behövde givetvis inte moderaterna bära i valet. Var det verkligen kärnkraftssamhället — med sin rovdrift, sitt farliga utrikespolitiska beroende, sin förlängning in i brideråldern, sin totala uppgivenhet under teknokratin och storindustrin — som människor ville uppleva som arbetarrörelsens framtidsprogram och vision? Och har man inte lärt någonting, när man nu opportunistiskt söker mobilisera upp byggnadsarbetare till stöd för kärnkraftspolitiken, dessa byggnadsarbetare som lika gärna skulle kunna bygga bort daghemskrisen som att ligga i baracker och bygga kärnkraftverk? Med en sådan opportunistisk taktik kunde vi lika gärna förespråka krig och rustningar, med hänvisning tull att rustningsindustrins arbetare måste ha fullt att göra. När man resonerar så blir det ju likgiltigt hur man fördelar resurser, vad man bygger och varför man bygger. Det får inte vara likgiltigt för en arbetarrörelse. Hur upplevde kvinnorna läget inför valet? Hade arbetarrörelsen på rätt sätt understött deras frigörelsekamp? Vem har svikit i frågan om sex timmars arbetsdag? Vem har stött en utveckling, där man fått hundratusentals nya kvinnliga deltidsarbetare men praktiskt taget inga fler heltidsarbetare? Hur ser de medvetna kvinnorna på daghemsfrågan, där socialdemokraterna och de tre borgeriiga partierna senast i våras röstade för samma låga utbyggnadstakt - en takt som inte står i någon som helst proportion till det akuta och framtida behovet? Vi angriper med allt skäl centerns förljugna familjeideologi, dess förhärligande av villaboende och isolering. Men under vilken regering fick detta villaboende fritt utveckla sig? Varför koncentrerade sig också socialdemokratins ledning kring valtaktiska manövrer i form av särlösningar för småbarnsföräldrar? Varför byggdes inte ett enda kollektivoch servicehus i detta samhälle med sin stora allmännyttiga bostadssektor? Och hur har socialdemokratin förhållit sig till renässansen för den förljugna konservativa familjeideologin? Helt passiv, såvitt jag kan se. Vilket alternativ till veckopressens ständiga ideologiska förolämpningar mot kvinnorna har man gett? Inget. Allers, Min värld och Maria Scherer frodas lika bra under Palme som under Fälldin — tragiskt nog. Ingen väntar sig väl att de kämpande kvinnorna med entusiasm skulle sluta upp kring arbetarrörelsen på sådana premisser. Vad bjöd man dem som höll på den gamla parollen att folkets väl går före storfinansens? Man understödde storbankernas sammanslagning. Man talade beundrande om Anders Wall. Man avvisade restriktiva åtgärder mot de multinationeila koncernernas växande makt. Strukturoch sysselsättningskriser hotar i dag inom en lång rad branscher: järnoch stålindustri, varvs-, textil-, glasoch skogsindustri, varuhandel osv. Dessa kriser har inte uppstått ur tomma intet på de fyra veckor som gått sedan regeringsskiftet. De fanns där redan.

Det var en industripolitik som in i det sista låste fast sig i de kortsiktiga brandkårsutryckningarnas politik och därför aldrig förmådde genomföra den nödvändiga kvalitativa förnyelsen av produktionslivet. De borgerliga drev en antisocialistisk propaganda. Utan tvivel fanns det vulgära och skrämmande inslag i detta spelande på borgarsjälens fördomar och undertryckta skräck. Men vilken motbild hade arbetarrörelsen gett människorna om socialismen? Hade man rustat dem ideologiskt, hade man stimulerat deras tänkande? Den förra regeringen gjorde fiasko med skolpolitiken. Vi fick en skola som tvärtemot de ursprungliga parollerna främjade konkurrens och en högskola som var närlingslivsanpassad. Man gjorde en skola som i prak Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt tiken slog ut arbetarbarnen, en skola byggd på en i grunden anti-intellektuell pedagogisk teori. Och så trodde man att därur skulle komma en annan människa än en desillusionerad eller kapitalistisk människa som kunde rösta med vilken valmaskin som helst, som tryggade det bestående. Vad gav man människorna för försmak av socialismen, den socialism som man f. ö. aldrig brydde sig om att beskriva? Eftersom man aldrig inom socialdemokratin tillämpade någon teori för statens roll i klassamhället, förväxlade man i regel den borgerliga statens aktivitet med socialism. Man gav folk intrycket att socialismen skulle innebära statsföretagsamhet av modell LKAB och modell postverket, med samma Icdarideologi, samma utslagning som kapitalismen. Man bjöd alltså de borgerliga på gratisargument genom att skapa intrycket att statliga företag måste vara sämre skötta och mer skandalartade än privata. Man gjorde ingenting åt det faktum att byråkratins ansvällning minskade lagstiftarnas kontroll över hur lagar tillämpades eller åt att det blivit osäkrare och jobbigare för den enskilde att utöva relationer till myndigheter och att få sin rätt. Man bedrev underrättelseverksamhet, man höll register, man spionerade på arbetsplatser och man försökte dessutom ljuga om det. Man agerade i strid mot grundlagarna och påstod att det var nödvändigt för rikets skydd i IB-affären. Man gav allmänheten den felaktiga bilden av den självsvåldiga högre ämbetsmannakåren som ett socialistiskt inslag i samhället. Man försvarade och tolererade rättsövergrepp i en missriktad solidaritet med byråkratin. Och man gav det osökta intrycket att detta var vad socialism skulle innebära. Man ville se fackföreningsledningarna uppbundna till någon sorts ägandemässigt partnerskap med privatkapitalet — och man sökte utmåla detta delägarskap i kapitalismens ekonomi och kapitalismens filosofi som ”blågul socialism”. Är det då så märkligt om detta skapade förvirring, en förvirring som borgerligheten kunde exploatera? Nu vill inte jag stå här och göra gällande att socialdemokratin ensam borde rulla sig i aska efter valet. Naturligtvis får också vårt parti, Vpk, ta på sig uppgiften av en självkritisk granskning. Alltför länge har också vi varit svävande och obestämda i vår uppfattning av socialismen, och det är naturligtvis inte hållbart. Konferensen i Berlin nyligen mellan Europas kommunistpartier klarlade med all önskvärd tydlighet varje enskilt partis absoluta skyldighet att utforma sitt socialistiska tänkande och handlande utan att snegla på utländska modeller. Det får inte råda något tvivel om vår trovärdighet på den punkten. Det får inte heller råda skymten av tvivel på att angrepp på medborgerliga frioch rättigheter, som vi alltid konsekvent bekämpar under kapitalismen, skall vi bekämpa också under socialismen. Vi skall bekämpa dem så mycket hårdare som de är ett allvarligt hot mot samhällets livskvalitet under socialismen, ett allvarligare hot än vad de är många gånger nu när de alltför väl anpassar sig till klassamhällets auktoritära uppbyggnad. Jag vill understryka att det är hög tid för en dialog mellan socialister i hela arbetarrörelsen, och denna dialog är det verkligt viktiga, långt viktigare än att utmåla herr Fälldin som löftesbrytare. För just ur denna dialog kan komma en handfast och klar bild av det socialistiska samhället. Där kan tvivel undanröjas och frågor besvaras utan svävande fraser. Där kan man hantera frågan om stätens roll och betydelsen av att balansera den med ett levande arbetarstyre i produktionsliv och bostadsområden i det socialistiska samhället. Där kan man ta upp frågan om de helt nya folkliga självstyrelseorgan som måste till för att komplettera, kanalisera och förankra folkets självansvar i samhällsförvaltningen. Där kan man ta upp frågan om kollektivitet och indvidualitet under socialismen, som så ofta ställs på ett felaktigt sätt. För socialismen skall ju stå för både individualitet och kollektivitet. Fast det skall vara en annan, fri och värdig individualitet, inte den nykonservativa egoismen som inte räcker till för annat än strävan till förmån för det egna checkhäftet. Och det skall också vara en annan kollektivitet än den insnörda borgerliga samlingen kring etablerade åsikter och värden. Dialogen mellan socialister måste föras om socialismens kvalitativa sidor. Om upphävande av profittänkande och konkurrens människor emellan. Om att en ny tid på denna förslitna planet knappast har plats för det gamla kvantativa tillväxttänkandet och rovdriften. Om att rov ” driften måste ersättas med en satsning på mänskligt tänkande och mänskliga insatser för hög förädling och om att produkternas värde måste mätas efter vilka behov de tjänar, inte efter deras pris. En dialog mellan socialister av olika schattering inom arbetarrörelsen leder kanske inte i första omgången till större enighet. Vi har alla våra ömma liktornar och vårt förflutna. Vad de politiska fångarna i dagens Tjeckoslovakien är för kommunisterna, det är Helmut Schmidts yrkesförbud för socialdemokraterna. Men er gemensam känstla kanske kan uppstå, nämligen känslan av att arvet från Marx och mäster Palm är ett för värdefullt livsvillkor för svensk arbetarrörelse för att förödas av yrkestaktiker och teknokrater.

Herr talman! Den oro för framtiden som många hyser inom svenskt näringsliv är minst lika starkt accentuerad inom fiskerinäringen som på andra håll. I de stora sammanhangen är visserligen det svenska yrkesfisket relativt litet, men det är sannerligen ingen betydelselös näringsgren. Ca 7000 yrkesfiskare och ett par tusen binäringsfiskare är sysselsatta inom det yrkesmässiga fisket. En del smärre industrier knutna till fisket sysselsätter 20 000-25 000 personer. Lägger man därtill de familjemedlemmar som är helt beroende av dessa arbetsmöjligheter blir det trots allt rätt många som för sin utkomst är direkt beroende av vad havet ger. De problem som svenskt fiske i dag står inför har i mycket stor utsträckning sin rot och sitt upphov utanför vårt lands gränser. Det för Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt hållandet att många länder har starkt statssubventionerat eller rent av statsägt fiske har lett till överkapacitet och överfiskning av bestånden, som orsakat alt vi nu får dras med tvångskvotering på en del av de viktigaste fiskslagen. Dessa begränsningar slår mycket hårt mot de svenska fiskarna. Den aktivitet inom FN:s ram som siktar till att åstadkomma bestämmelser om fiskegränser, eller ekonomiska zoner, har hittills misslyckats. Då jag för en del år sedan i denna kammare började varna för den utveckling som var på gång på skilda håll i världen med unilaterala utflyttningar av fiskegränserna till 200 nautiska mil var det inte många som ville tro att denna fara var så överhängande för de svenska yrkesfiskarna. Men tyvärr har denna beklagliga utveckling gått fortare än någon då trodde. Om bara två månader stängs Nordsjön för svenskt yrkesfiske om det inte innan dess blir möjligt för regeringen att med Norge resp. EG-länderna förhandla sig till rätt för våra fiskare att få fortsätta som förut. Ett utestängande av de västsvenska fiskarna från Nordsjön betyder helt enkelt katastrof för en stor del människor. Det gäller ju inte enbart dessa som är direkt sysselsatta ute på haven utan också konservindustrin och en del andra följdindustrier. I det läget har de svenska fiskarna begärt att Sverige skall proklamera den del av Östersjön som griänsar intill våra kuster som svenskt fiskevatten. Det går inte längre för Sverige att som nära nog enda land sitta och vänta på ett avslutande av FN:s havsrättskonferens. Vi har nu helt enkelt bara att rätta in oss efter de nya förhållanden som råder runt omkring oss i världen och proklamera en ekonomisk zon ut till mittlinjen i Östersjön. Den uppmaning till handling som från fiskets sida riktades till den tidigare socialdemokratiska regeringen riktas nu lika enträget till vår nya regering. Jag hyser så stor tillförsikt till regeringen att jag tror att den vill ta itu med dessa problem och att den skalt göra det snart. ”Det svenska fisket skall ges bättre villkor”, sägs det i regeringsdeklarationen. Såvitt jag kan minnas är det första gången i modern tid som det svenska fisket över huvud taget omnämns 1i en regeringsdeklaration. Denna mening är lika nödvändig som den är förpliktande. Fiskerinäringens utövare måste veta att vårt samhälle behöver den insats som görs av dem i form av investeringar och hårt arbete. Länge fick svenskt yvrkesfiske leva sitt eget liv utan det stöd från samhällets sida som ansågs självklart för många andra grupper av människor. Men jag vill inte vara orättvis. Vissa markanta förbättringar var på gång i slutet av den förra regeringens arbete. Den dåvarande jordbruksministern Lundkvist tillsatte en speciell fiskerikommitté som snabbt arbetade fram vissa förslag, vilka också omfattades välvilligt av jordbruksdepartementet. En del betydelsefulla åtgärder vidtogs. Kommittén är ingalunda färdig med sitt arbete. Mycket återstår att göra innan de svenska fiskarna känner den trygghet inför framtiden som gör det möjligt för dem att stanna kvar i yrket så att den flykt till andra yrken som länge har ägt rum äntligen kan stoppas. Och detta är en angelägenhet inte endast för de berörda yrkesfiskarna utan för vårt land som helhet. Från beredskapssynpunkt behöver vi en fiskarkår som kan sitt yrke och som är viktiga livsmedelsproducenter i såväl fredstid som ofärdstid. Det tar årtionden att åter lära upp fiskare, om yrkeskåren skulle tunnas ut alltför mycket. De ca 7000 fiskare vi har i dag måste betraktas som ett minimum som inte får underskridas. Fiskeflottan, som i dag så gott som uteslutande ägs av fiskarna själva, representerar tillsammans med redskapen en investering på ca 500 milj.kr. Även flottan har stor betydelse från beredskapssynpunkt och måste därför hållas intakt. I de nya lägen som kan komma att uppstå för vårt havsfiske är det också angeläget att insjöfisket får allt stöd som kan ges. Sannolikt kan betydande satsningar behöva göras på fiskodlingens område, åtgärder som f. ö. kan bli till nytta och nöje för medborgare även utanför yrkesfiskarnas led. En av de bidragande orsakerna till flykten från yrkesfisket har varit det skattesystem som slagit hårt mot en kår som fått ta alla nackdelar som egna företagare måst finna sig i, utan att få eventuella fördelar. De nya signalerna i regeringsdeklarationen ger yrkesfiskarna hopp om ändringar på denna punkt. Över huvud taget hoppas de svenska yrkesfiskarna att den nya politiska situationen i vårt land skall bli till gagn för vårt lands allra äldsta näringsgren. Det är regeringens och riksdagens sak att se till att dessa självklara förväntningar infrias, även om man naturligtvis inser att allt inte kan ske på en gång. Det är vår skyldighet mot hela samhället att se tvill att förväntningarna infrias, och jag är övertygad om att den goda viljan finns.

Herr talman! Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har i sin politiska deklaration angett huvudmäålen för den ekonomiska politiken under de närmaste åren: en stark ekonomi med bevarad full sysselsättning, kamp mot prisstegringarna och balans i våra utrikes affärer. Vägen till de målen går via en stram ekonomisk politik, som ger utrymme för utbyggnad av industrin och säkrar de stora trygghetsreformerna. Sunda statsfinanser är därför nödvändiga. Vi vill ha fortsatta aktiva insatser mot prisstegringarna. En lugn avtalsrörelse förutsätter dessutom att den skatteomläggning genomförs som den socialdemokratiska regeringen, LO och TCO nådde enighet om i våras. Sysselsättningsoch regionalpolitiken måste byggas ut för att klara strukturförändringarna i näringslivet. Det här programmet har åtminstone en obestridlig fördel — det stämmer överens med det program som socialdemokratin förde fram i valrörelsen. Under valrörelsen hävdade vi att den väntade konjunkturuppgången måste utnyttjas för att förstärka industrin och förbiättra handelsbalansen. Allmänpolitisk debatt Vi gjorde klart för väljarna att utrymmet för privat konsumtionsökning är begränsat. Vi sade nej till de borgerliga partiernas förslag att låna till skattesänkningar. Sänkt inkomstskatt nästa år får inte leda till försvagade statsfinanser. Vi avstod från att göra utfästelser om kostnadskrävande reformer där inte finansieringen redan var klar. Vi talade också om att vår internationella konkurrenskraft kräver att kostnadsutvecklingen inom det svenska näringslivet anpassas till omvärldens. När inflationen minskar utomlands skärps kraven på vår stabiliseringspolitik. Därför gjorde vi redan i våras upp med de stora löntagarorganisationerna om en skattepolitik för 1977 som skulle ge löntagarna en rimlig och rättvis ökning av deras reallöner och samtidigt begränsa kostnadsbelastningen på företagen. I den borgerliga regeringsförklaringen ges nu den ekonomiska politiken i stort samma huvudinriktning som vi förordade under valrörelsen. Den ekonomiska politiken skall, sägs det, i hög grad inriktas på att underlätta en utbyggnad av näringslivet och en ökning av exporten. Man vill öka konkurrenskraften och minska prisstegringarna. Budgetpolitiken måste utformas så, att staten inte tar i anspråk det för näringslivet nödvändiga utrymmet på lånemarknaden, sägs det också i regeringsförklaringen. Efter regeringsbildningen har flera ledamöter av regeringen i olika uttalanden höjt tonläget så att det nu närmast handlar om en ekonomi i kris. Udden riktar man mot löntagarna och deras organisationer. De får gång på gång höra att den svenska ekonomin befinner sig i svårigheter därför att lönekostnaderna är för höga. Löntagarna manas till återhållsamhet av ekonomiministern, av budgetministern och av industriministern. Av statsministern får de veta att utrymmet för lönehöjningar är ringa och att ”vi”, dvs. regeringen Fälldin, inte längre kan acceptera infation för att klara sysselsättningen. Budskapet till löntagarna är i klartext: Avstå från höjda löner, annars får ni betala med arbetslöshet! Under valrörelsen spelade de borgerliga partierna upp en helt annan vals. Då förespeglades människorna en betydande höjning av sin privata levnadsstandard om de borgerliga kom till makten. Man lovade inte bara att sänka statsskatten 1977 med ytterligare en halv miljard utöver vad vi föreslagit, utan nuvarande statsminister Fälldin och budgetminister Mundebo sade också att det utrymme som uppstod genom att arbetsgivaravgiften bara höjdes med 1,5 ”a i stället för 3 ”5 stod till löntagarnas förfogande för höjda kontantlöner. Grovt räknat utlovade man därmed en höjning av löntagarnas inkomster efter skatt med nära 2 miljarder kronor utöver den skattesänkning på ca 5,5 miljarder som vi föreslog. Men för de borgerliga valstrategerna var detta inte tillräckligt som inbjudan till ett festligt dukat bord för konsumenterna. Man lovade dessutom barnfamiljerna en ytterligare höjning av konsumtionsstandarden genom vårdnadsbidrag för sammanlagt flera miljarder kronor. Om de borgerliga partierna nu är beredda att svika sina löften till barnfamiljerna kan det tolkas som att regeringsansvaret medfört en viss tillnyktring. Men faktum kvarstår att den skildring av den svenska eko nomins möjligheter, som de borgerliga oppositionspartierna gav, inte på något sätt stämmer med den bild som samma partier nu ger efter valet. Ändå står man kvar vid sitt överbud i skattepolitiken. Enligt regeringsförklaringen kommer man att föreslå att den statliga inkomstskatten sänks ytterligare i syfte att minska marginalskatten för inkomster mellan 50 000 och 65 000 kr. om året. Dessutom skall företagare få en extra skattelindring genom att det avgiftsfria beloppet vid uttag av allmän arbetsgivaravpgift höjs till 30 000 kr. Det märkliga är att den här operationen av regeringen framställs som ett bidrag till stabiliteten i den svenska ekonomin och till lugnet på den svenska arbetsmarknaden. Stabiliteten i ekonomin — den skall tydligen uppstå genom att man lämnar ett hål i statsbudgeten på över tre miljarder. Och lugnet på arbetsmarknaden — det skall man skapa genom att spräcka uppgörelsen med LO och TCO och dela ut 600 miljoner i extra skattelättnader för de högre inkomsttagarna och för företagarna. Under valrörelsen vägrade de borgerliga partierna att avslöja vilka skatteskalor man tänkte föreslå. Och jag kan förstå deras förtegenhet på den punkten. Man ville nämligen ge sken av att den extra sänkningen av inkomstskatten bara skulle gälla inkomster mellan 50 000 kr. och 65 000 kr. Men om det inte är regeringens avsikt att drastiskt skärpa marginalskatten för inkomster över 65 000 kr., så måste den extra skattesänkningen gälla i alla inkomstlägen över 65 000 kr. — och de största inkomsttagarna få de största skattesänkningarna. : Ännu vet vi som sagt inte exakt hur stor denna skattesänkning blir och exakt hur mycket marginalskatten skall sänkas. Men budgetministern har angeu målet: marginalskatten skall för inkomster mellan 50 000 och 65 000 kr. sänkas till 50 ”a. Det är en sänkning med ungefär 15 procentenheter. Eftersom det målet rimligtvis måste nås inom den här valperioden kan man kanske anta att regeringen i en första omgång orkar med en tredjedel av sträckan fram till mål, dvs. en sänkning av marginalskatten med fem procentenheter nästa år. Redan detta första steg innebär att inkomstskatten för den som tjänar 65 000 kr. om året skall sänkas med nära 2 750 kr. från dagens nivå. Och samma skattesänkning — 2 750 kr. — måste de få som tjänar 70 000, 100 000 eller 150 000 kr. om året om inte deras marginalskatter drastiskt skall skärpas. Det är nära 850 kr. mer än vad de här inkomsttagarna får i sänkt skatt enligt vår uppgörelse med LO och TCO, och det är dubbelt så stor skattesänkning som den får som tjänar 40 000 kr. om året. Till detta kommer att företagarna i det här landet får en ytterligare sänkning av sin skatt med ett par hundra kronor genom det höjda avdraget för arbetsgivaravgift. Herr talman! Det kan verka småaktigt att bråka om några futtiga hundralappar hit och dit. Den stora skattesänkningen för de stora inkomsttagarna sker ju för en god sak, dvs. lägre marginalskatter, och de stora inkomsttagarna är bara några få procent av befolkningen. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Ja, det hade möjligen varit småaktigt om regeringens besked uill andra grupper med lägre inkomster hade varit att de skall få sin levnadsstandard höjd i motsvarande mån på annat sätt. Men sedan den här regeringen tillträtt har budskapet till de grupperna varit det rakt motsatta, nämligen att deras löner och därmed ofrånkomligen deras levnadsstandard är för hög. Så förklaras beklädnadsindustrins kris, så förklaras svårigheterna inom stålindustrin, så förklaras över huvud taget den svenska exportindustrins konkurrensproblem: kostnadsläget är för högt och lönerna bär skulden. Jag tycker regeringen själv borde inse i vilka svårigheter den hamnar om den fullföljer sina skattepolitiska avsikter. Å ena sidan vill man spendera en halv miljard extra, pengar som man dessutom inte har, på att sänka skatten särskilt mycket för dem som tjänar mer än 50 000 kr. om året och där de i kronor räknat största skattesänkningarna går till dem som tjänar 65 000 kr. och mer. Å andra sidan vänder man sig emot de breda LO och TCO-grupperna, där förvisso inte många kommer över 50 000-60 000 kr. i årsinkomst, och begär att de skall inse att utrymmet för lönehöjningar är ringa, för att tala med statsministerns ord. Men det är inte nog med detta. I dagens debatt har finanseller ekonomiministern herr Bohman — så småningom får vi väl reda på vad han skall kallas och vad han skall göra i den nya regeringen — gjort ytterligare en insats för att skapa oro på den svenska arbetsmarknaden. I sitt anförande viftade han med hotet om en höjning av momsen om inte löntagarna och deras organisationer håller sig på mattan. Visserligen har herr Bohman scenare i dag försökt dementera att han skulle ha menat så, men den dementin borde han ha lagt in redan i sitt tal. Där framgår det bara alltför tydligt att han vill använda hotet om momshöjning för alt skrämma löntagarna till den återhållsamhet i lönekraven man talat så mycket om på sistone. Med andra ord: först skall skatterna sänkas med över 6 miljarder, varav arbetsgivarna skall bekosta mindre än hälften, och de största skattelättnaderna skall gå till människor som redan har hyggliga inkomster och en god levnadsstandard. Sedan, om detta leder till en för herr Bohman icke acceptabel ökning av köpkraften eller till att de lågavlönade också de försöker ta ut den standardhöjning som regeringen anser att de högavlönade har rätt till, skall momsen höjas och de sämst ställda drabbas hårdast. Herr talman! Den här politiken är inte rättfärdig. Den är dessutom farlig för stabiliteten i vår ekonomi och för lugnet på arbetsmarknaden. Därför bör regeringen lägga sitt skatteförslag i papperskorgen och acceptera den uppgörelse som redan finns om skattepolitiken för nästa år. För partier som redan hunnit överge så många vallöften borde det inte vara någon större självövervinnelse att överge också sina skattelöften. Det löftesbrottet skulle vara ett väsentligt bidrag till den ekonomiska och politiska stabiliteten i vårt land. Det är långt ifrån säkert att den nya regeringen kan göra några andra insatser av det slaget. Därför bör den ta chansen att nå en bred enighet om skattepolitiken och samförstånd med löntagarna i stället för den konfrontationspolitik som den nu är på väg att inleda.

Herr talman! Det allmänna intryck man har efter att ha lyssnat till de socialdemokratiska talarna under den här debawuten är att vi har bevittnat de dåliga förlorarnas och det dåliga humörets parad. Före regimskiftet hördes det ständigt uppmaningar från den dåvarande regeringen att oppositionen skulle vara mera konkret och mera saklig när det gällde att ge sitt alternativ till hur landet skulle skötas. men man får inte precis intrycket att den nuvarande oppositionen har tänkt sig detta för egen del. Splittringen i den nuvarande oppositionen är som bekant högst avsevärd. Vi behöver bara peka på vilka olika uppfattningar som från oppositionens sida har framförts i kärnkraftsfrågan här i dag. Herr talman! Omedelbart efter det socialdemokratiska valnederlaget gick partiets ungdomsförbund ut med en kampanj på temat ”Demokratisera Sverige”. Kampanjen var beslutad innan valutgången var känd, och den skulile alltså ha kommit till stånd även om socialdemokraterna hade suttit kvar i regeringsställning. Att socialdemokratin efter 44 år vid makten inte var nöjd med demokratiseringsgraden i vårt land är värt att uppmärksamma. Möjligheter att genomföra sina idéer i det här avseendet under denna tid har man förvisso inte saknal. Att missnöjet var stort bland väljarna känner vi till. Kanske berodde det på att socialdemokraterna med demokratiseringsreformer ofta menat förändringar som skulle ge ”rörelsen” själv mer makt. Många av demokratiseringsförslagen har bakom de vackra orden i själva verket bara handlat om att ge en liten skara människor ytterligare makt. Diskussionerna i valrörelsen om pampoch byråkratisamhället är värda att begrunda. Hade kampanjen om att demokratisera Sverige kommit före valdagen, så hade den säkert av de allra flesta upplevts som direkt riktad mot socialdemokratin. Därför var det säkert bäst som skedde, att man förlade den till efter valdagen. Även om den nya regeringen har en hel del förslag i regeringsdeklarationen om att demokratisera det svenska samhället, så har man ändå från socialdemokratiskt håll inte varit särskilt beredd att hjälpa till. Den regering som just avgått har efterlämnat många problem åt den nya regeringen. Den förträfflighetsattityd som den gamla regeringen alltid intog har dokumenterats med en citatskatt som skulle kunna användas under många år framåt för att slå socialdemokratiska kritiker i huvudet med. På politikens alla områden har socialdemokratiska riksdagsmän stått upp och försvarat handlingar som begåtts av regeringen, även när det nog hade varit klokast att ligga lågt. De socialdemokratiska riksdagsmän som nu förbereder de kommande årens attacker mot den nya regeringen torde göra klokt i att se efter hur de har bedömt samma företeelser under Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt 160 den socialdemokratiska regeringen. Det finns några saker som borde komma i förgrunden när man tar itu med uppgiften att demokratisera Sverige. Socialdemokraterna kan börja på nära håll. Kollektivanslutningen består ännu, och några besked om att den skall avskaffas har vi inte fått. Visserligen försöker man från partiets sida skylla ifrån sig på fackföreningsrörelsen, men det kan knappast lura någon. Faktum kvarstår att socialdemokratiska partiet är det enda parti som tillåter att medlemmar kollektivt ansluts. Nu har tidningen Aftonbladet, enligt egen utsago ledande oppositionsorgan, sagt ifrån. Kollektivanslutningen skall upphöra. Aftonbladet är knappast ensamt om denna bedömning inom socialdemokratin. Få vågar emellertid offentligt instämma. Jag skall inte, herr talman, nu upprepa argumenten mot kollektivanslutningen. De har redovisats många gånger i denna kammare. Men tillåt mig säga att det blir alltmer uppenbart att kollektivanslutningen sjunger på sista versen. SSU borde i sin demokratiseringskampanj ha ägnat sig åt att medverka till detta. Låt oss vidare. se på vilka områden man kan göra något för demokratin men där SSU tiger. Har socialdemokratin under senare år varit villig att fördjupa den kommunala demokratin? Inte alls. Har man velat medverka till kommunala folkomröstningar? Knappast. Till skilda valdagar för riksoch kommunalval? Inte! Till aktiva kommundelsråd? Icke! När det gäller länsplanet har man lyckats med att ge samtliga länsstyrelser i detta land socialdemokratisk majoritet — alldeles oavsett hur folkviljan har sett ut i länen. Inte kan man kalla ett sådant handlingssätt för demokratisering. Maktmissbruk vore ett riktigare ord. Nu blir det den nya regeringens sak att se till att denna orättvisa omedelbart försvinner. Vad gäller införandet av länsdemokrati är det samma sak. Här har de borgerliga drivit på — socialdemokraterna förhalat. På arbetslivets område har stora förändringar skett under senare år. Men det vore fel att påstå att reformerna här alltid kommit individen till godo. Tvärtom har man på socialdemokratiskt håll utgått från att allt kan lösas genom att man stärker organisationernas makt, genom att man kanaliserar så mycket inflytande som möjligt genom facket. Men så enkelt är det ju inte. Även organisationer som skall stå på den enskildes sida i det ekonomiska livet kan upplevas som mäktiga på fel sätt och fjärran. De valanalyser från socialdemokratiskt håll som har framskymtat i pressen visar hur man genomgående försöker skylla ifrån sig. Det var saker, hävdar man, utanför socialdemokratins kontroll som förorsakade valnederlaget. Det genomgående temat är att man inte gjorde några fel alls. Men man mister inte makten efter 44 år utan att egna fel begås. Det är cgentligen bara på ett ställe jag sett en valanalys som är gjord i syfte att verkligen försöka tränga fram till det som är viktigt. I Me tallarbetaren har Sigvard Classon redogjort för hur han upplevde att i valrörelsens slutskede arbeta på en socialdemokratisk valbyrå och där komma i direkt kontakt med väljarna. Av hans berättelse framgår klart att människorna kände sig oroade över den attityd som socialdemokratin lagt sig till med gentemot sina motståndare. Han skriver: ”Det som betydde något var den stöddiga attityd man från vår sida visade i sina motattacker. I en högtstående demokrati som den svenska går det inte längre att använda sådana metoder.” Vidare skriver han: ”För väljarna — oavsett partifärg — måste den ha tett sig obefogad och dumdryg.” Här tror jag att vi närmar oss kärnpunkten. Visst behöver det svenska samhället demokratiseras ytterligare. Från borgerligt håll har man i regeringsdeklarationen lagt fram en rad förslag som kan och måste genomföras.

I så fall skulle socialdemokratin i sin nya oppositionsställning kunna medverka till genomförandet av ett antal konkreta förslag och inte förfalla till rollen att uteslutande kritisera den nya regeringen på skilda områden. SSU:s demokratiseringskampanj kan sålunda inriktas på att demokratisera landet men också på att demokratisera områden som ligger det egna partiet nära. Där behöver sannerligen inte saknas arbetsuppgifter.

Herr talman! I denna blandning av inlägg vill jag beröra några för lönarbetarna vardagliga men viktiga frågor — viktiga därför att en avtalsrörelse som redan borde ha inletts förestår. I det förberedande avtalsarbetet på basplanet i arbetsplatsklubbar och sektioner och på avdelningsnivå har medlemmarna ställt många obesvarade frågor — frågor som hör samman med de avtalskrav som måste ställas. Hur kommer prisutvecklingen att bli när det gäller maten och hyran, som är två ofrånkomliga utgiftsposter? Vilka avgiftshöjningar förbereds, och hur kommer det borgerliga skatteförslaget att se ut? Om vi ser på vad som hittills hänt under avtalsperioden och börjar med priserna på livsmedel, så finner vi att inflationen inte har tagit semester i sommar. Under de åtta första månaderna i år steg livsmedelspriserna med minst lika många procent — detta trots den dåvarande regeringens försök att genom begränsade prisstopp och skattesubventioner hejda prisutvecklingen. För att stoppa prishöjningen på mjölk, ost och bröd satsade regeringen 400 miljoner skattekronor i subventioner till jordbruket i samband med jordbruksavtalet, som trädde i kraft den I juli. Men samtidigt höjdes priserna på ägg, kött, fläsk och charkuterivaror, vilket medverkade till en sammantaget höjd prisnivå. Dessutom luckrades prisstoppet upp på vissa andra varor efter påtryckning av livsmedelsindustrin. Främst var det monopolföretag med försäljning av djup Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt frysta livsmedel som medgavs prishöjningar. Det rör sig om prishöjningar på upp till 12 å, som kan noteras på vissa djupfrysta varor. Men prishöjningar har skett också på prisstoppade varor även utan medgivande av statens prisoch kartellnämnd. Det gav tidningen Expressen ecxempel på före valet. På ett enda paket Felix potatismospulver fanns enligt Expressen sex olika prislappar. Paketet hade för drygt eu år tillbaka kostat 6:87 kr. På de omärkta prislapparna kunde prisutvecklingen avläsas: 7:32, 7:52, 8:13, 8:75 och 8:80 kr. Bara den senaste prishöjningen var etwt resultat av förhandlingar mellan handeln och SPK. Expressen konstaterar en prishöjning på i detta fall 30 26. Bara lappklistrandet hade bidragit till prishöjningen med 25-50 öre enligt en undersökning av handelns ommärkningskostnader. Inom parentes kan sägas att såväl enskilda konsumenter som s.k. storhushåll inom kommuner och landsting är stora avnämare av både potatismos och de djupfrysta livsmedel som höjningen gäller. Sparbanksföreningens budgetrådgivning har nyligen konstaterat att en normalfamilj i dag behöver 1I 522 kr. i månaden för att klara hushållsutgifterna. Det är 152 kr. mer än för ett år sedan för att hålla samma standard. Av de olika posterna ; hushållsbudgeten har enligt deras uppgifter livsmedlen ökat med 10,7 25 under det senaste året och utgifter för tvätt och rengöringsmedel med 82 26. Förre finansministerns prognos om en inflationstakt på 8 ?5 under 1976 kommer inte att hålla, det vet vi redan. Andra ckonomiska experters bud är en prishöjning på upp till 10 2. Vilka prognoser om inflationstakt ställer den nya borgerliga regeringen, och vilka åtgärder kommer den att vidta? Det är frågor som löntagarna stiller. Hur skall man tolka de mer eller mindre oklara uttalanden som gjorts i anslutning till frågor om prisutvecklingen? Helt klart framgår det av handelsminister Burenstam Linders uttalande att prisstoppet på baslivsmedel inte fungerat tillfredsställande. Att det inte är konsumenterna han tänker på framgår inte minst av hans svar till Lars Werner förra veckan på en fråga gällande prisstopp på dagligvaror. Hur det blir med mervärdeskatten är en annan fråga. Kommer momsen att höjas för att i stället för höjda arbetsgivaravgifter i fortsättningen finansiera vissa statsutgifter? Sådana antydningar har också gjorts. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år drivit kravet: ”Bort med moms på maten”. Vi har vidare krävt effektivt prisstopp på alla dagligvaror. Vi har ständigt bevisat att mervärdeskatten på livsmedel är orättvis och drabbar barnfamiljer, pensionärer och alla med små inkomster. Eftersom inköp av livsmedel tar en större andel av den lågavlönades inkomster än av den som har högre inkomst. verkar livsmedelsmomscen som en regressiv skatt. Procentsatsen iI matmoms blir högre ju mindre inkomst man har. Människor med låga inkomster, många barn och tungt jobb som medför behov av mera mat stratfas skattemässigt genom matmomsen. Mervärdeskattens konstruktion med viss procent på priset ökar prisstegringstakten på en vara. Då livsmedelspriserna är de priser som stiger snabbast av konsumentpriserna och livsmedel är en nödvändighet för fortlevandet är det nödvändigt att någonting görs för att hejda prisstegringarna på dessa varor. Vänsterpartiet kommunisterna har angivit en effektiv väg som skulle garantera en jämnare levnadsstandard för människor med små inkomster. Vi kräver prisstopp på alla dagligvaror, slopad mervärdeskatt på mat och en skärpt beskattning av kapitalet. Även i fråga om bostadspolitiken kan illavarslande tecken skönjas. En bra bostad till rimlig kostnad borde vara en social rättighet för alla människor. Skall denna rättighet nu i ännu högre omfattning bli ett spekulationsobjekt för olika Kkapitalintressen? Vår nye bostadsminister har sagt att hyresgäster i större utsträckning skall få äga sina lägenheter. Kommer det inte att innebära en privatisering också av lägenheter och att lägenhetsägare I likhet med fastighetsägare kan tjäna pengar på att äga. köpa och sälja lägenheter? Betyder inte det också en risk för ökad scgregering i boendet, i varje fall om man följer fastighetsborgarrådet i Stockholm, som hävdar att fastighetsägare skall ges än större möjligheter att välja sina hyresgäster? Skall småhusbebyggelsen med de sociala serviceproblem som särskilt drabbar kvinnorna nu i ökad takt få en större andel 1i bostadsbyggandet? Ja, det är många frågor som ställs. Sist men inte minst ställs frågan vad som skall hända med våra hyror. Skall de fortsätta att stiga i takt med inflationen? 1 andra fall minskar utgifterna för en vara som det amorteras av på, men när det gäller våra bostäder är det bara tillämpligt vid ägandeförhållande. Om man hyr en bostad påverkas inte kostnaden på samma sätt. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att bostaden skall vara en social rättighet och ingen handelsvara. Därför måste spekulationsmöjligheterna på bostadsmarknaden stoppas. Vpk har ställt förslag till lösningar på dessa problem. I första hand måste all mark under bostadsbebyggelsen vara samhällsägd och upplåtas med tomträtt. För att stoppa hyresutvecklingen har vi krävt inrättandet av en statlig bostadsbank. som till låg fast ränta kan finansiera bostadsbyggandet, och byggmatcerialindustrins förstatligande. Vi vill satsa på en förbättrad boendemiljö och boendeservice främst i flerfamiljshusområden och ge dessa hyresgäster ett större inflytande över sina boendeförhållanden i likhet med vad vi kräver om arbetsplatsinflvtande. Under diskussion ligger också ett nytt skatteförslag. Vi vet inte vad det kommer att innehålla mer än att en förskjutning sker i skattelindringen till ett högre inkomstläge. Det kommer således inte att ha någon utjämnande effekt. Lönarbetarna vill inte heller ha någon sammanblandning av skatteoch lönepolitik. LO har sagt att man preciserar inga krav på löneökningar förrän man vet hur det väntade skatteprovisoriet ser ut. Men det hindrar inte medlemmarna ute på arbetsplatserna att ha bestämda uppfattningar om lönerörelsen. Det som nu förts fram både från Svenska arbetsgivareför Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt eningen och från regeringsansvariga, att det inte finns något utrymme för löneförhöjningar. tas inte på allvar av löntagarna. Även arbetare kan i dag läsa Affärsvärlden och andra publikationer som redovisar företagens vinster. I första hand krävs kompensation för prisutvecklingen. Vidare konstateras att inom många yrkesområden har löneandelen faktiskt minskat och att lönerna kan höjas på vinsternas bekostnad. Det finns också stora grupper anställda som har extremt låga löner i förhållande till levnadsomkostnaderna. De finns inom de s.k. kvinnoyrkena, många inom den offentliga sektorn. Här har nu SAF:s representant sagt att de som ingenting producerar skall hålla tyst i lönerörelsen. Med det menar han väl produktion för vinst och profit, som tycks vara det enda som räknas. och då producerar de offentliganställda inte på samma sätt som excmpelvis en industriarbetare. Men de måste ändå ha samma rätt som andra löntagare till del av produktionsvinsterna, för utan dessa anställdas samhällsinsats och sociala service skulle produktionen inte fungera. Det finns all anledning att ta de offentliganställdas lönekrav på allvar när de nu går ut med krav på en kraftig låglönesatsning, med en helt annan ingångslön än den som betalas i dag. Om låglönesatsningen är LO och TCO, som organiserar de stora grupperna lågavlönade, helt överens. Det finns flera anledningar att tillgodose dessa gruppers lönekrav. En har jag redan nämnt: deras viktiga samhällsfunktion. Vidare behöver man bara nämna omsättningen av arbetskraft exempelvis inom vårdområdet och svårigheten att på många institutioner hålla verksamheten i gång därför att snart ingen vill ställa upp på de arbetsoch lönevillkor som erbjuds. Varför slutar annars 40 26 av de nvyexaminerade sjuksköterskorna under det första anställningsåret, och varför arbetar så stor del av de övriga på deltid? Eller varför måste det annars rekryteras dubbeh så många som antalet tjänster på städsidan, inom hemtjänsten och hela sjukvårdssektorn, för att nämna några yrkesområden. Ett annat skäl till lönehöjning för dessa grupper är helt enkelt att även kvinnor skall ha rätt till en lön som de kan leva på: de skall inte vara hänvisade till en extra försörjare. Att det bara är den ekonomiska frigörelsen som kan skapa jämlikhet mellan könen tror jag alla är överens om. Eller är det inte så? Det är viktigt att kvinnorna själva genom facklig och politisk aktivitet driver sina jämlikhetskrav, men de förväntar sig nu stöd av dem som ofta och storordigt så gärna talar om ökad jämlikhet. Arbetsmarknadsminister Ahlmark sade i sitt anförande i dag att de sjukvårdsanställdas arbete värderas dåligt; arbetet med människor värderas sämre än arbetet med maskiner, och det måste ändras. Det tackar den här gruppen för och hoppas att det skall lösa deras problem i lönerörelsen. Ungdomsväljarna är en annan grupp som förväntar sig ökade insatser av den nya riksdagen för sitt lönekrav, nämligen lika lön för lika arbete oavsett ålder. Vänsterpartiet kommunisterna har i motion 1975/76:441, som iännu inte har behandlats, tagit upp samma krav och yrkat att riksdagen, med uttalande av sin anslutning till att principen om lika lön för lika arbete oavsett ålder bör gälla på arbetsmarknaden som helhet, hos regeringen hemställer att denna princip genomförs på det statliga avtalsområdet. Med tanke på att både centerns och folkpartiets ungdomstförbund i valrörelsen bl.a. anslutit sig till kraven på lika lön och slopande av åldersgränserna vore det rimligt att dessa krav nu tillgodosågs av riksdagen. Eftersom båda dessa ungdomsförbund har aktiva medlemmar som ledamöter av den nya riksdagen förväntar vi oss deras stöd för de här kraven. Vänsterpartiet kommunisterna återkommer med motioner, som hittills avslagits, och kräver förbättringar av ungdomens situation. Det gäller bl.a. en översyn av de inom olika områden förekommande åldersgränserna för olika rättigheter, förbättringar för de värnpliktiga genom fullständiga frioch rättigheter för den gruppen, och betygsfrågan där clevförbundet just nu driver en kampanj för sina krav, krav som inte bara stöds av vpk:s ungdomsförbund KU utan också av SSU, CUF och FPU. Det finns nu en förväntan, herr talman, från både ungdomen och kvinnorna att det borgerliga regeringsinnehavet inte förändrar dessa ungdomsförbunds uppfattningar i för ungdomen och kvinnorna så viktiga frågor.

Herr talman! Förra hösten kom det ut ett viktigt statligt betänkande med titeln ”Politik för regional balans”. I den här församlingen behöver Jag säkert inte referera innehållet, men jag vill gärna kommentera omstaget. Det är en färgglad teckning som visar idel yrkesverksamma män - inte mindre än 23 stycken! Först undrade jag nästan om det var ett försök att avbilda LÖ:s styrelse. Efter ivrigt letande fann jag dock att en kvinna var med i gänget, och då skulle det ju kunna vara SACO:s styrelse, vilket var lite förvånande på ett statligt betänkande. TCO:s kunde det inte vara, för där finns ju två kvinnor! I själva verket var det naturligtvis en manlig tecknares syn på svenskarna i arbetslivet, och tecknaren hade barä inte tänkt på att det finns mer än en och en halv miljon kvinnor ute på arbetsmarknaden,. som också borde finnas med på en symbolisk bild. Bilden rimmar illa med den officiella inställningen i vårt land i dag - liksom med verkligheten. Men den är en tydlig illustration av en annan sak.

De tycks heller inte märka att det än i dag finns allvarliga skillnader mellan könen. Kvinnorna på arbetsmarknaden har i allmiänhet de lägst betalda yrkena. Det är bra att så många kvinnor numera kunnat beredas arbete, men vi kan inte vara nöjda enbart med att de har eu jobb, vi måste också bekymra oss om vad de får betalt. Tack vare fackföreningarna har vi lika lön för lika arbete i Sverige, men ändå är kvinnornas medelinkomster lägre än männens. En kvinna i industrin tjänar i genomsnitt 85 kr., när en manlig industriarbetare tjänar 100 kr. En kvinnlig tjänsteman tjänar 65 ”5 av vad de manliga får. Vi har nämligen ännu inte Ilyckats lösa det problem som ligger i det självklara kravet på lika lön för arbete av lika värde. Jag tycker, herr talman, att det är viktigt att vi i Sverige följer ILÖ:s rekommendation och arbetar för en rättvisare arbetsvärdering. I lokaliseringspolitiken. i länsplaneringen. i allt pratande och skrivande om arbetsmarknaden, möter man fortfarande ofta krav på ”arbetstillfällen för kvinnor”. Det är en tvetydig och farlig formulering. Många uppfattar det som en börda att skaffa särskilda arbeten åt kvinnor, när det borde vara en utmaning att skaffa fler arbeten åt alla. Många tror att kvinnor är bättre än män i serviceyrken och att män är bättre än kvinnor på att bestämma för dem. Bakom dessa önskningar om arbeten åt kvinnor anar man politiker, arkitekter och ekonomer som önskar sig en livsmedelsindustri, beklädnadsfabrik eller en stormarknad till orten. Dit skall arbetssökande kvinnor kunna hänvisas, männen gör sig knappast besvär. Det rör sig ju om lågavlönade jobb. och sådana tycks vara reserverade för kvinnor. Det är viktigt med nvya arbetstillfällen som inte är reserverade för kvinnor enbart. De skall passa både kvinnor och män, och det gör ju de flesta. Därför är det minst lika viktigt att sträva efter en arbetsvärdering som inte bevarar de tydliga löneskillnaderna meltan könen. Samtidigt är det nödvändigt med ewt aktivt arbete för att fler kvinnor skall placeras på ledande poster, och jag vill nämna två skäl varför. Eftersom kvinnor och män. för det första, är lika begåvade, pågår det 1 det här landet ett stort slöseri. Vi utnyttjar inte kvinnor i samma utsträckning som män till ledande eller ansvarsfulla arbeten. För tio eller tjugo år sedan medförde debatten om begåvningsreserven att begåvade ungdomar i alla samhällen fick bättre möjligheter till utbildning. Men fortfarande har vi en outnyttjad begåvningsreserv bland kvinnorna, och det är ctt slöseri med landets tillgångar. Det är bra att kvinnor och män har möjlighet till utbildning på lika villkor. Det vore bättre om samhället också tog vara på utbildningsreserven. För det andra behöver vi många fler kvinnor på ledande poster som förebilder för barn och ungdom som skall välja utbildningsvägar. Numera är det ju inte fullt så svårt för en kvinna som för 10-20 år sedan att bli riksdagstedamot ellter statsråd. Men att en kvinna skulle kunna bli generaldirektör eller biskop i statens eller kyrkans tjänst, överingenjör eHer direktör i ett stort bolag har hittills varit otänkbart för dem som beslutar i befordringsärenden. Jag har hört den invändningen att det inte är särskilt viktigt för jämställdhetsarbetet att .kvinnor placeras på ledande poster. Men jag tycker det är viktigt, eftersom arbetet på jämställdhet mellan kvinnor och män inte kan börja först när människor kommer ut i arbetslivet. Då är det ofta försent. Det visar ju den yrkesfördelning som vi har i dag. Det är nödvändigt att arbetet på jämställdhet börjar i de tidiga barnaåren och att barnen växer upp och omkring sig ser eu samhälle, där det råder en jämnare yrkesfördelning över hela fältet. Jag skall bevisa mitt påstående med ett par exempel. Arbetsmarknadens kvinnonämnd lät för ett år sedan ett antal skolbarn i åttaårsåldern skriva uppsats om vad de ville bli som vuxna. ”Mitt yrke” var rubriken. Men pojkarna skulle också skriva om vad de ville bli om de vore flickor och flickorna om vad de ville bli ifall de vore pojkar. Så här kan man läsa: ”Jag är en pojke. jag skulle vilja bli snickare. Jag tycker det är så spännande när dom reser upp husen. Ibland skojar dom med oss. Jag känner en snickare som bor t Karlskoga. Om jag vore en flicka så skulle Jag vilja bli barnsköterska. Jag tycker det är så spännande när dom byter blöjor på bebisarna. Jag är en pojke.” Eller: ”Jag är en pojke på åtta år, jag vill bli ishockermålvakt. Jag skulle vilja vara med i Brynäs öch Tre Kronor. Jag skulle vilja bli bättre än Honken. Om jag var flicka skulle jag vilja bli hemmafru. Jag tycker det är roligt att vara hemma och laga mat, när man får bestämma vad man får för mat.” . Flickorna skrev lika könsbundet. En flicka skrev: ”Om jag var pojke skulle jag vilja bli direktör för att min pappa jobbar med det. Jag vill ha en sekreterare och jag tycker det är kul att flvga omkring och prata för andra.” ”Poijke eller flicka, spelar det någon rol?” heter det studiepaket där uppsatserna publicerats. Det spelar alldeles tydligt en stor roll redan i barnens värld. De har ju med egna ögon upptäckt hur de vuxnas värld ser ut. Och barn härmar efter vuxna. Det vet vi alltför väl. Sådana här attityder och värderingar som jag nämnt har så många orsaker att det är omöjligt att få en ändring till stånd utan vidare. Men om vi utgår från att alla som sitter i riksdagen är medvetna om att det fortfarande inte råder någon riktig jämställdhet mellan kvinnor och män och om vi anser att det är en orättvisa som drabbar båda könen — fastän på olika sätt — då bör vi alla vara angelägna om att medverka till en förändring. Vi kan inte lagstifta bort förlegade värderingar, men vi kan stödja dem som arbetar för attitydförändringar. och vi kan lagstifta mot den könsdiskriminering som vi alla vet finns i arbetslivet och i reklamen. Jag skall be att få läsa en annons: ”Vi söker en kille med pass och tandborste i fickan. Så det är viktigt att din kvinna förstår och går med på ditt hårda arbetstempo. Då menar vi inte bara en läpparnas bekännelse Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt utan en riktig förståelse för att du vill visa framfötterna och jobba upp dig i den här firman.” Så riktade man en appell till en man av ett alldeles speciellt slag. För några stackare är det en idealbild av mannen, för andra en idealbild av den ”förstående” och uppoffrande kvinnan. Jag tror faktiskt att både män och kvinnor skulle vinna på att vi inte har sådana förebilder. Det är minst lika viktigt för männens del. Och här vill jag gärna påminna om debatten som kom bort, debatten om männens villkor. Det är inte bara så att kvinnor är lågavlönade. Det är också så att männen fortfarande uppfattas såsom huvudförsörjare, som måste arbeta övertid för att klara familjens ekonomi eller för att avancera. Det är männen som inte kan gå till vilken arbetsgivare som helst och kräva barnledigt för att få se stna barn utvecklas. Det är pojkarna som fortfarande uppfostras. som om de av någon mystisk högre makt vore förutbestämda att på alla områden söka sig samma livsmönster som sina fäder. Om vi skall kunna nå jämställdhet mellan könen, måste vi vara medvetna om att även miännen ofta är handikappade på grund av sitt kön, att även männen skulle vinna på jämställdhet. Till sist, herr talman! Jag har bara hunnit nämna några exempel på Jämställdhetsfrågor, några exempel på sådant som ofta kommer upp i debatten. Men egentligen hade jag lika gärna kunnat tala om skattelagstiftning, om bostadspolitik eller stadsplanering, om glesbygdsproblem eller om u-landshjälp. Alla dessa områden, liksom det mesta som debatteras här i kammaren., angår jämställdhetsarbetet. Det är därför arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män är viktigt för alla som sitter här, inte bara för varje regering.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten för att få ställa en fråga till den nya regeringen i en för samhätllets näringspolitik synnerligen viktig angelägenhet. Det gäller den framtida politiken för Statsföretags verksamhet. I regeringsdeklarationen står nämligen inte ett enda ord om vad man avser med den betydande sysselsättningspolitik som under senare år byggts upp inom Statsföretagsgruppen. Det enda konkreta i sammanhanget är att Norrbottens Järnverk i Luleå skall byggas ut till ett metallurgiskt centrum. I övrigt innehåller regeringsdeklarationen endast allmänna synpunkter på regionalpolitiken. Den nye industriministern Nils G. Åsling har omedelbart efter sitt tillträde i en intervju i Dagens Industri av den 12 oktober 1976 sagt att han känner ett tungt ansvar för den sysselsättning som Statsföretag skapat, men han tillägger att en allmänt hårdare styrning är att vänta. Innebär detta detsamma som en annan medlem i den nya regeringen, handelsministern Staffan Burenstam Linder, vid så många tillfällen givit uttryck åt, att statens medverkan i näringslivet endast skall ske när det är lönsamt i varje enskilt fall. Så sent som den 23 september säger herr Burenstam Linder i Veckans Affärer ”att den nya regeringen endast skall göra statliga ingripanden när det är verkligen nödvändigt, men i andra fall hålla fingrarna borta”.

Det är dessutom på det sättet att många av dessa arbetstillfällen finns inom Norrlandslänen. Enbart i min egen hembygd, Ådalen, är i dag betydande delar av sysselsättningen tillfinnandes inom den statliga sektorn. Som bekant är Ådalen det område där befolkningen drabbats hårdare än annorstädes i hela landet av det privata kapitalets hänsynslösa omdaning av näringslivet. Enbart inom skogsindustrin har under 1960-talet förlorats över 1 300 arbetstillfällen, en utslagningsprocess som tyvärr ännu inte är avslutad. Svenska Cellulosa AB, SCA, har i dagarna meddelat det slutliga beskedet, att dess sista massafabrik i Ådalen, Kramfors sulfitfabrik, med 350 anställda skall läggas ned vid utgången av mars månad 1977. Vidare har NCB, Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, aviserat nedläggning av Sandvikens sulfatfabrik, som visserligen är kombinerad med en utbyggnad av Dynäsfabriken inom samma företag men som iven efter denna utbyggnad innebär att ca 200 arbetstillfällen försvinner. Alltså berörs över 500 personer av dessa åtgärder. Denna utveckling har skapat en situation inom Kramfors kommun som måste betraktas som ytterst allvarlig. Som en följd därav har kommunen i dag en sådan ålderssammansättning av befolkningen att 30 ?. är pensionärer. Kan därför inte de nu förlorade arbetstillfällena ersättas med nvya, så hotas kommunens servicemöjligheter på flera samhällsområden. Hittills har i stor utsträckning verkningar av 1960-talets hårda strukturomvandling inom skogsindustrin kunnat kompenseras genom statliga insatser och då inte minst genom Statsföretags verksamhet. Dessa åtgärder har räddat bygden från utomordentliga sysselsättningsproblem. Med detta som bakgrund finns det därför anledning till oro när man nu tydligen avser att strama åt tyglarna för Statsföretags verksamhet. Är det nu så att man i fortsättningen avser att inte göra några satsningar inom områden eller företag där lönsamheten väntas bli dålig? Eller ännu värre: Kommer man att göra sig av med företag som inte lämnar vinst? Kommer dessa företag liksom hittills att ges en rimlig tid för att bevisa sitt existensberättigande? I motsats till det privata näringslivet har nämligen Statsföretagsgruppen haft att ta ett socialt och regionalpolitiskt ansvar. Detta har inneburit att företag som varit betingade av regionalpolitiska skäl kunnat få fortsätta även om de inte varit vinstgivande. Gruppen som helhet har fått bära dessa kostnader, ett uttryck för den över Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt gripande samhällssolidaritet som enligt vårt sitt att se måste utgöra en av hörnstenarna i de samhällsägda företagen. Det finns således anledning aw ställa frågan: Kommer sysselsättningsmotivet för den statliga näringspolitiken i regioner med stora sysselsättningsproblem att få en lika framskjuten placering som varit fallet under den socialdemokratiska regeringens tid? I ett tal i Kramfors den 9 juli i år konstaterade förre statsministern, Olof Palme, att det återigen uppstått en situation där regeringen ställs inför uppgiften att trygga sysselsättningen i Ådalen. Befolkningen i denna bygd har under årens lopp upplevt hur det privata näringslivet gång efter annan svikit sitt sociala ansvar för de människor som berövats sin sysselsättning. ' Herr talman, till sist' Är den borgerliga regeringen beredd att genom en aktiv statlig näringspolitik trygga sysselsättningen för de människor som nu förlorar sina jobb? Nu gäller det inte enbart att i ord ge storslagna löften om 400 000 nya jobb. Nu är det ytterst en fråga om att i handling verkligen visa sin vilja till lösning av dagens bekymmersamma situation.